Fru talman! Eva-Lena Jansson har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder med anledning av den kritik som framkommit kring FRA-lagens påverkan på rättssäkerheten och den personliga integriteten. Riksdagen beslutade den nya signalspaningslagen i mitten av juni 2008 och beställde i samband med detta ett antal tillägg för att förstärka integritetsskyddet. I september 2008 slöts en överenskommelse mellan partierna i alliansregeringen om ytterligare förstärkningar av integritetsskyddet. I promemorian Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning behandlas de punkter som kräver lagändring till följd av riksdagens tillkännagivande och överenskommelsen mellan partierna i alliansregeringen. Promemorian har remissbehandlats mellan den 19 december 2008 och den 27 februari 2009 . Ett fyrtiotal remissinstanser har yttrat sig. Därefter har regeringen utarbetat en lagrådsremiss som Lagrådet yttrat sig över. Lagrådets synpunkter har beaktats i propositionen. I den proposition som regeringen nu överlämnat genomförs alliansöverenskommelsen från september 2008 i de delar som kräver lagändring. Därmed förstärks ytterligare det personliga integritetsskyddet och kontrollmöjligheterna av signalspaningen.

Fru talman! Jag vill tacka försvarsminister Tolgfors för svaret, även om jag måste erkänna att jag är ganska besviken över det ganska tunna svar jag fått. Bakgrunden till min interpellation, har jag skrivit, är en återkommande kritik mot regeringens förslag om signalspaning av all data och telekommunikation till och från Sverige, att man vidhåller sin FRA-lag. Det har kommit några tillägg. Sveriges advokatsamfund skriver den 26 februari 2009 i sitt yttrande över promemorian Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning , som ligger till grund för den proposition som nu har överlämnats till riksdagen, att beredningsunderlaget har varit och är alltjämt bristfälligt. Advokatsamfundet vill särskilt peka på den brist på sammanhållen analys och avsaknad av alternativa lösningar som den remitterade promemorian uppvisar, oaktat dess vällovliga försök att åstadkomma ett förstärkt integritetsskydd. Dessutom skriver man i sammanfattningen att Advokatsamfundet avstyrker att flertalet av förslagen i promemorian läggs till grund för lagstiftning. Promemorian saknar - som jag säger - erforderliga analyser och överväganden. Förslagen tillgodoser inte heller vad som bör anses vara rimliga och grundläggande krav på rättssäkerhet och skydd för den personliga integriteten. På detta har jag fått svar, fru talman, från försvarsministern. Men jag förstår inte riktigt vad han menar med sitt svar, för hur man kan framföra att alliansöverenskommelsen från september 2008 nu skulle vara det som skulle göra FRA-lagen bra har jag svårt att förstå. Om man hade tagit till sig av den kritik som Advokatsamfundet lyfte fram borde man faktiskt ha gjort någonting mer. Advokatsamfundet skriver bland annat att förslaget inte lever upp till vad som utlovats i den politiska överenskommelsen, som försvarsministern hänvisar till. Man ifrågasätter dessutom om det är tekniskt möjligt att avgränsa trafik på det sätt som förslaget anger. Det finns heller inte någon utredning eller analys som visar att det är tekniskt möjligt att begränsa den inhemska trafiken. Fru talman! Därmed blir försvarsministern svaret skyldig. Vad har han och regeringen gjort för att förstärka integritetsskyddet och rättssäkerheten? Svaret är, som jag uppfattar det, ingenting. Det kritiserade förslaget kommer alltså att ligga kvar. Det är något nyanserat, men i huvudsak kan det, precis som många säger, om man till exempel svarar på frågorna på riksdagen.se, bli föremål för åsiktsregistrering. Och det finns ingen som helst grund för att säga att svensk inhemsk trafik inte skulle avlyssnas. Därför, fru talman, skulle jag vilja veta om försvarsministern inte tagit del av och inte ens lyssnat till Advokatsamfundets kritik eller om han anser att den i grunden är felaktig.

Fru talman! Frågan om signalspaning är svår. Den handlar om integritet förvisso, men den handlar också om landets och medborgarnas säkerhet. Det här är en mycket svår och grannlaga avvägning som vi måste ta på stort allvar. Ser man enbart till integritetsaspekterna borde ju inte staten få avlyssna vare sig i etern eller i telekablar över landsgränsen. Ändå har signalspaning skett sedan före andra världskriget i etern, både i Sverige och i länderna i vår omvärld. Där sker signalspaningen även i kabel, vilket under sträng kontroll kommer att bli tillåtet även i vårt land sent i höst. Orsaken till att Sverige och andra länder har accepterat och kommer att acceptera de här integritetsintrången är Sveriges behov av underrättelseverksamhet för att förebygga och skydda landet och medborgarna mot allvarliga yttre hot, till exempel militära konflikter, spridning av massförstörelsevapen och grov terrorism. Allians för Sverige sitter i regeringsställning, och med det följer ett ansvar för att kunna fatta beslut även i mycket svåra frågor som denna. Regeringen har bedömt att ansvaret för landets säkerhet, liksom i andra länder, kräver underrättelseinhämtning även genom signalspaning. I detta instämmer Socialdemokraterna och säkert även Eva-Lena Jansson. Givet detta har Centerpartiet och alliansen arbetat hårt för att bygga in starka åtgärder till skydd för integriteten i lagstiftningen med bland annat stränga tillstånds och kontrollfunktioner. På förslag av Centerpartiet kommer också den nya lagstiftningen att utvärderas, redan år 2011, vid en kontrollstation. Eva-Lena Jansson hänvisar nu till ett remissyttrande och ställer frågor med anledning av detta. Självfallet är det viktigt att med öppet sinne överväga förslag och synpunkter på hur integritetsintrånget kan begränsas, givet att en strängt reglerad signalspaning ändå behövs. Jag menar att Centerpartiet och alliansen verkligen har gjort detta under resans gång, från det att vi förstärkte s-regeringens mångåriga beredningsarbete kring dessa frågor med viktiga och ytterligare åtgärder till skydd för integriteten i den proposition som förelades riksdagen våren 2007 och sedan vid ytterligare flera tillfällen under riksdagens behandling av frågan. Socialdemokraterna kräver nu, år 2009, att regleringen av signalspaningen, som är trängande, läggs på is och blir föremål för en parlamentarisk utredning. Jag vill påminna om Socialdemokraternas ansvar för denna frågas beredning under de åtta åren fram till 2006. Man insåg att signalspaningen behövde regleras och gälla även i kabel, och man beredde frågan med utredningar, promemorior och remisser i en rad olika omgångar. Man gjorde allt utom att tillsätta den parlamentariska utredning som man nu kräver. Nog sagt om det. Visst kan man ha synpunkter på den utformning som lagen kommer att få och att den i någon del borde vara annorlunda. Den diskussionen kan till exempel aktualiseras vid kontrollstationen 2011. Men sammantaget har regering och riksdag lyssnat till kritiken och förstärkt integritetsskyddet på en rad olika sätt.
Fru talman! Nu har jag lagt min första proposition om FRA och signalspaning på riksdagens bord. Eva-Lena Jansson hänvisar till en av alla remissinstanser som yttrade sig. De var många, vi tog del av dem alla och vägde dem mot varandra. Därefter passerade lagförslagen Sveriges tyngsta jurister i Lagrådet, som accepterade lagen. Därmed fanns grund för den proposition som nu ligger på riksdagens bord. Där finns alla de svar som Eva-Lena Jansson säger sig eftersöka gällande hur vi konkret stärker den personliga integriteten. Vi har mer än väl tillgodosett de berättigade krav på skydd för den personliga integriteten som riktades förra sommaren. Dessutom kommer Sveriges behov av signalunderrättelseverksamhet att tillgodoses. Att verksamheten finns för att värna landets säkerhet är något som Eva-Lena Jansson över huvud taget inte berörde i sitt inlägg. Vi tar ansvar för landets säkerhet men också för ett bättre skydd för den personliga integriteten. En inhämtning måste avse utländska förhållanden eller vara av intresse för svensk utrikes-, säkerhets eller försvarspolitik eller handla om något som utgör ett yttre hot. I lagen preciseras åtta ändamål för vilka signalspaning får bedrivas. FRA får bara tillgång till signalbärare som innehåller sådan trafik som är relevant för de ändamål som anges i lagen. Det finns tydliga kontrollmekanismer och funktioner för att se till att lagen följs. Genom alliansens överenskommelse har skyddet för den personliga integriteten stärkts. Regeringen föreslår att all signalspaning tillståndsprövas av en ny domstol med ett integritetsskyddsombud närvarande. En utrednings och underrättelseskyldighet införs, vilket stärker de effektiva rättsmedlen. Ändamålen för vilka signalspaning får bedrivas preciseras och anges i lag. Det är kontrollmyndigheten som efter domstolsbeslut ger FRA tillgång till endast de signalbärare som domstolen fattat beslut om. Genom lagreglering av signalspaning anpassar vi Sveriges underrättelsetjänst till dagens teknik, stärker integritetsskyddet och möjliggör för Sverige att få oberoende information om omvärlden - något som borde vara viktigt för alla dem som anser att Sverige bör vara militärt alliansfritt. Hur Socialdemokraterna ska hantera frågan är mer oklart. Ska ni rösta nej till integritetsstärkande åtgärder? Ska ni kasta tillbaka Sverige i en oreglerad situation för signalspaning? Ska den gamla lagen gälla med dess brister både i effektivitet och i skydd för personlig integritet? Ska Sverige alls ha signalspaning till värn mot yttre hot mot landet? Vänstern vill det inte. Eva-Lena Jansson nämnde över huvud taget inte att detta är en viktig faktor. Miljöpartiet och Socialdemokraterna kom förra sommaren överens om att utreda behovet av en signalspaningslag. Ni var alltså inte ens överens om att en sådan lag ska existera. Ska ni lämna landet värnlöst? Ska vi stänga ned den underrättelsefunktion vi har via signalspaning? Därefter, om ni kommer överens med Miljöpartiet om att det finns ett behov, ska ni eventuellt utreda en ny lags innehåll. Vad händer under åren däremellan? Ska vi ha oreglerad signalspaning i luften som tidigare? Ska det finnas någon signalspaning i kabel? Ska det finnas någon signalspaning alls? När ni har kommit fram till allt detta med Miljöpartiet ska ni göra upp med Lars Ohly. Det är inte att ta ansvar för Sverige. Det ger sämre säkerhet för landet, och det ger sämre personlig integritet eftersom Socialdemokraterna då avskaffar alla de integritetsstärkande åtgärder som regeringen och riksdagsmajoriteten vidtagit.
Fru talman! Tyvärr underlät statsrådet Tolgfors att svara på min fråga om han anser att Advokatsamfundet har belägg för sin kritik. Det var kärnan i den fråga jag ställde, och det svarade försvarsministern inte på. Advokatsamfundet pekar på att det finns ett behov men konstaterar samtidigt att det finns problem med promemorian och därmed också med propositionen eftersom de i nästan alla avseenden är likalydande när det gäller förslagen. Det står att promemorian överensstämmer med regeringens förslag på nästan alla punkter. Advokatsamfundet "vidhåller den tidigare framförda ståndpunkten om att lagstiftning som berör försvarsunderrättelseverksamhet och signalspaning i sådan och annan verksamhet måste bli föremål för en gemensam och sammanhållen utredningsinsats, gärna med parlamentariska inslag. Detta är nödvändigt för att kunna göra en relevant bedömning och analys. Det vore därför också önskvärt att göra en översyn av alla underrättelsekällor." Vidare säger man: "Det kan därför starkt ifrågasättas om förslagen når upp till Europakonventionens minimikrav för denna typ av lagstiftning." Det är allvarlig kritik som Advokatsamfundet kommer med och som jag ställer frågor om till försvarsministern. Men det är det enda han inte talar om i sitt inlägg. När det gäller offentliga ombud säger Advokatsamfundet: "Den nu föreslagna möjligheten att signalspana på alla människor, oavsett om dessa är misstänkta för brott eller inte, kräver därför alldeles särskilda överväganden ur ett rättssäkerhets och integritetsperspektiv. Att med hänvisning till organisationen av 'domstolen' underlåta att införa en rätt till offentliga ombud är inte förenligt med rättstatliga principer." Man framför allvarlig kritik, lägger fram förslag och pekar på saker som är viktiga. Om Försvarsdepartementet tycker att det är relevant att ta in remissvar, borde man inte lyssna på dem i så fall? Det är rätt att jag hänvisar till en av remissinstanserna, men jag vill också peka på att Justitiekanslern, flera domstolar, Svenska Journalistförbundet, Säkerhets och integritetsskyddsnämnden och Säpo har framfört kritik. Jag har inte uppfattat att försvarsministern har tagit till sig den kritiken heller, fru talman. Jag vidhåller frågan. Har man inte tagit kritiken på allvar? Är det helt befängt och felaktigt när Advokatsamfundet säger att förslagen kanske inte når upp till Europakonventionens minimikrav för denna typ av lagstiftning? Det vore intressant för oss här i kammaren att få veta om förvarsministern har en annan uppfattning än Advokatsamfundet.

Fru talman! Det är en svår och viktig fråga som vi diskuterar och som har diskuterats livligt under flera år. Jag menar att regeringen och alliansen i riksdagen har lyssnat och tagit till sig de argument och synpunkter som har kommit från olika håll och gjort en avvägning som nu ligger på riksdagens bord sedan någon dag tillbaka. Eva-Lena Jansson fiskar i rätt grumliga vatten när hon uttrycker att regeringen inte har förstärkt integritetsskyddet vid signalspaning. Det är totalt fel. Hon lyfter upp några remissinstanser och ställer frågor. Det kan man visst göra. Hon oroar sig liksom dem för att vår noggranna reglering i Sveriges riksdag av detta inte kommer att klara Europakonventionens regler. Jag är övertygad om att den gör det. Sverige tar mycket allvarligt på detta och har noga genomarbetat den tyvärr nödvändiga signalspaning som behövs och hur den ska bedrivas. Verkligheten är att Allians för Sverige har gjort en rad mycket viktiga förstärkningar till skydd för integriteten utifrån den mångåriga beredning av frågan som främst skedde under s-regeringen. Den kan man kanske ha synpunkter på, vilket Socialdemokraternas företrädare själva framför allt har. Vi tillsätter nu en försvarsunderrättelsedomstol för tillståndsprövningen, vi låter FRA få tillgång till endast en liten del av signalflödet i samverkanspunkterna och så vidare. Det är 15 punkter som har lagts till. Visst har Advokatsamfundet haft synpunkter. Det har även andra remissinstanser. Allt är inte tillgodosett, men som försvarsministern sade har Lagrådet, med Sveriges främsta jurister, prövat detta och bedömer att det är en lagstiftning som tillgodoser integriteten och kommer att kunna fungera på ett bra sätt.
Fru talman! Jag vill instämma i det som Staffan Danielsson just redogjorde för. Till Eva-Lena Jansson vill jag säga att alla remissinstanser är redovisade och avvägda, inte bara de som håller med Eva-Lena Jansson utan också de som tycker tvärtom, de som verkligen trycker på vikten av en effektiv och välfungerande signalspaningsverksamhet. Vi har tagit in alla och vägt samman och lyssnat till dem och tittat på vad den samlade bilden blir. Sedan har vi lagt fram ett förslag som, precis som Staffan Danielsson redogjorde för, passerade Lagrådets granskning. Sveriges högsta jurister har alltså tittat på den nya lagen. Eva-Lena Jansson säger att hon inte får svar på sin fråga. Frågan i interpellationen var: Har ni vidtagit åtgärder med anledning av kritiken gällande rättssäkerhet och personlig integritet? Den proposition som i dag kom till riksdagen är ju svar på den frågan. Det är ett utförligt, fullödigt svar. I praktiken är det en ny lagstiftning som på en lång rad punkter, precis som Staffan Danielsson redogjorde för, stärker den personliga integriteten för att hitta rätt balans mellan skydd för personlig integritet och skydd för landet i form av en välfungerande effektiv underrättelseverksamhet. Eva-Lena Jansson noterar inte ens att det är något som spelar roll för landets säkerhet. Hon säger inte ett ord om det. Hon säger inte heller ett ord om hur den socialdemokratiska oppositionen ska hantera frågan. Nu ligger vår proposition på riksdagens bord. Då duger det inte för ett parti med anspråk på regeringsmakten att sakna ansvar för en central del av statsmakten - landets möjlighet att skydda sig mot yttre hot. Det duger heller inte att bara skjuta frågan på framtiden. Behovet finns redan nu. Miljöpartiet och Socialdemokraterna gjorde ju förra sommaren upp om att de först skulle riva upp lagen - då hamnar vi i ett oreglerat tillstånd. Sedan skulle de utreda behovet av en ny lag - det är alltså inte ens säkert att det ska bli någon. Därefter skulle de utreda innehållet i en ny lag. Det innebär ett antal år med ett oreglerat tillstånd tillbaka till det gamla som vi i alla tider har velat åtgärda för att få en lagreglering av signalspaningen. Det blir alltså oreglerad signalspaning i etern utan något av de integritetsskydd som Staffan Danielsson och jag har försökt redogöra för och som nu fastställs i lagen, vilket det delvis var redan tidigare. Jag vet att Socialdemokraterna efter alla år i regeringsställning vet att underrättelser från FRA är mycket viktiga för landets säkerhet och för säkerheten för män och kvinnor i internationella insatser, ändå äventyrar ni verksamheten. Eva-Lena Jansson har nu gjort två inlägg utan att ens beröra behovet av svenska underrättelser via signalspaning. Er linje skulle innebära att Sveriges underrättelseförmåga kraftigt försämras liksom möjligheten att ha en självständig uppfattning om främmande makters intressen och hot mot Sverige. Av all elektronisk kommunikation över gränsen går i dag 95 procent i kabel. Accessen till kabel skulle inte finnas under er utredningstid. Det är också oklart vad oppositionen skulle kunna enas om i en framtida lagstiftning med tanke på att Vänsterpartiet inte vill ha någon signalspaning. Det som två av de tre oppositionspartierna är överens om är att först riva upp, sedan blir det paus, sedan ska det utredas och sedan får vi se. Det tredje partiet vill inte ens det. Avskaffar Socialdemokraterna i praktiken svensk signalspaning stannar flödet av information från andra länder när det gäller förhållanden som utgör hot mot landet. Jag skulle uppskatta ett inlägg där Eva-Lena Jansson visar någon förståelse för att detta är en fråga som är viktig för integriteten och för landets säkerhet.

Fru talman! Interpellationen är en möjlighet för en riksdagsledamot att granska och ställa frågor till regeringens företrädare. Jag förbehåller mig rätten att göra det. Det mina frågor handlar om är om regeringen har tagit till sig av den kritik som har funnits. Vi har haft en av de mest omfattande debatterna och diskussionerna om den personliga integriteten när det gäller nätet. Jag tror inte att motsvarigheten finns i något annat land. Den debatten kan man inte bara vifta bort. Sveriges advokatsamfund framför så sent som den 26 februari mycket stark kritik mot den promemoria som nu ligger till underlag för och nästan är plankad i propositionen från regeringen. Det är klart att jag då undrar om man inte har tagit till sig kritiken. Man pekar på mänskliga grundläggande rättigheter, rätten till privatlivets helgd, dataskydd med mera. Advokatsamfundet säger att det är mycket problematiskt att förslaget till lagstiftning även denna gång uppvisar sådana brister att förslagen enligt Advokatsamfundets mening inte kan läggas till grund för lagstiftning. Vidare skriver man: Detta visar det nödvändiga i att genomföra en samlad utredningsinsats avseende försvarsunderrättelseverksamheten och signalspaning. Utredningen borde få i uppgift att granska den verksamhet som FRA och FUN har bedrivit och vilken tillsyn som har funnits över denna. Utredningen bör därför, som nämnts inledningsvis, ha parlamentariska inslag. Nu får jag höra att jag inte tar landets säkerhet på allvar. Jo, fru talman, det gör jag. Diskussionen om FRA är jätteviktig. Vår grundläggande kritik har varit att man har slarvat i lagstiftningsarbetet. Riv upp, gör om, gör rätt! Fru talman! Jag har fortfarande inte fått något svar från försvarsministern.
Fru talman! Lagrådet säger alltså något annat än det som Eva-Lena Jansson just redovisade. Det gör också ett antal andra remissinstanser. Det speciella med den här debatten är att det är en avvägning. Dels handlar det om att ha ett stärkt integritetsskydd där regeringen i dag levererar en proposition med ett antal åtgärder just för att vi har lyssnat på förra sommarens debatt, dels ser vi att det är centralt för landets verksamhet att ha en effektiv underrättelseverksamhet. Det är just det som Socialdemokraterna inte förmår balansera. Socialdemokraternas svar är: Riv först upp lagen, gå tillbaka till ett oreglerat tillstånd där vi inte har tillgång till kabel vilket skadar landets säkerhet, sedan ska vi utreda behovet av en ny lag med Miljöpartiet. Vänstern vill inte ens ha någon. Därefter kommer innehållet i en ny lag och sedan ska ni baxa igenom det i riksdagen. Det är inte att ta ansvar för landet. Eva-Lena Jansson har inte en enda gång i sina inlägg visat förståelse för balansen mellan den personliga integriteten och effektiviteten i underrättelseinhämtningen. Nu inför vi en ny domstol för tillståndsprövning. Vi kommer att ha ett integritetsskyddsombud som deltar vid tillståndsprövningen. Vi inför utrednings och underrättelseskyldighet. Ändamålen för vilka man får bedriva signalspaning listas i lag. FRA får endast tillgång till de signalbärare som domstolen bestämmer. Det innebär också att all signalspaning kommer att föregås av tillståndsprövning i domstol. Tilläggas kan att det är den nya kontrollmyndigheten som efter beslut i domstol ger FRA tillgång endast till de signalbärare som domstolen fattat beslut om. Det är det exakta precisa svaret på Eva-Lena Janssons frågor. Detta är integritetsstärkande åtgärder som dessutom nu ligger som skarpa lagförslag på riksdagens bord. Tydligare än så kan det inte bli.